Herr talman! Tillåt mig att kort kommentera herr af Ugglas inlägg. Jag skulle först av allt vilja påminna kammaren om att moderata samlingspartiet var det första oppositionsparti som tillsammans med socialdemokratin biträdde finansministerns uppgörelse med kommun förbunden som är daterad den 4 februari. Det var centerpartiets representanter i kommunförbunden som framför allt hävdade uppfattningen att en otillräcklig kompensation givits kommunerna från statens sida. Bl. a. framfördes då kravet på ökade resurser till barndaghem och till annan barnomsorg. Regeringens, dvs. finansministerns, attityd i denna fråga var emellertid benhård. Centerpartiets representanter i kommunförbundens styrelser markerade förhandlingsatmosfären genom deklarationen att de ej ville motsätta sig en uppgörelse. En absolut förutsättning för att uppgörelsen över huvud taget skulle vara möjlig var, som vi från centern ser det, givetvis överenskommelsens punkt 7 om en förnyad prövning av den kommunala ekonomins utveckling våren 1976. Beträffande den totalekonomiska avvägningen av uppgörelsen torde det vara för tidigt att på det sätt som herr af Ugglas här har gjort dra några bestämda slutsatser. Det torde få ankomma på framtiden att göra den totalekonomiska utvärderingen av denna uppgörelse, vars tillkomst det förvisso kan riktas en hel del anmärkningar emot.

Herr talman! Jag vill gärna säga att jag inte hade för avsikt att begära ordet i kväll. Men jag måste uttala min förvåning när herr af Ugglas i ett långt anförande kommer med påståenden som han inte på något sätt kan leda i bevis. Låt mig bara säga att vi som tagit ansvaret för att verkligen åstadkomma en möjlighet till en tvåårig avtalsuppgörelse har känt tillfredsställelse över att vi på detta sätt bidragit till att vårt land kunnat undgå ett mycket besvärligare läge.

Det går mycket väl an att, på det sätt som herr af Ugglas gjort här och försökt göra i tidningsartiklar etc., påstå att det kostar så och så mycket — när han faktiskt helt bortser från den effekt som skulle ha uppstått om uppgörelse inte hade kunnat träffas. Det finns inget underlag för de påståenden som herr af Ugglas gjort i riksdagen i dag. Jag konstaterar i all korthet: Vi skäms inte för att vi har tagit ansvaret i en tid då moderata samlingspartiet hoppat av.
Herr talman! Moderaterna biträdde skattestoppsöverenskommelsen — det har herr Åsling alldeles rätt i — men endast under den uttryckliga förutsättningen att staten inte under den period som överenskommelsen omfattade skulle pålägga kommunerna ytterligare avgifter, t.ex. arbetsgivaravgifter. Den förnyade prövningen 1976 innebär en möjlighet för kommunerna att få tillrättaläggande av de förändringar i förutsättningarna som Hagaöverenskommelsen skapat, men överläggningar i början av 1976 kan endast avse kommunernas ekonomi 1977. Sedan vill jag bara, som svar till herr Löfgren, säga att jag inte skall ta upp tid med att försöka leda i bevis vad jag sade i mitt förra inlägg beträffande överenskommelsens effekt på kommunernas ekonomi. Det är inte så mycket en fråga om argumentation som om matematik, strängt taget, och klockan är mycket. Jag vill bara få säga: Att överenskommelsen har de effekter för kommunerna som jag framhöll, även om avtalsuppgörelsen skulle bli sådan att ett hänsynstagande i enlighet med överenskommelsens tillskyndare skulle bli av, är ett alldeles otvivelaktigt faktum. Kommunernas förluster i så fall på grund av minskat skatteunderlag överstiger högst väsentligt vad minskningen av personalkostnader för de kommunalanställda kan uppgå till. Det krävs, som jag sade i mitt tidigare inlägg, att en bra bit över 25 96 av i kommunen bosatta är anställda i kommunens tjänst för att det skall kunna bli, matematiskt sett, annorlunda.
Herr talman! Jag nödgas dess värre, herr af Ugglas, konstatera att det förbehåll till uppgörelsen från moderata samlingspartiets sida som herr af Ugglas talar om inte syns i det dokument som upprättades mellan kommunförbunden och finansministern. Den enda form av förbehåll som där finns är relaterad till en meningsyttring från herrar Hörnlund och Boo, centerpartiet.
Herr talman! Visserligen är jag inte nu kommunalt verksam, herr af Ugglas, men jag har många års kommunal erfarenhet och vet att man i budgeten många gånger sätter upp ett helt obekant belopp när det gäller lönekostnader därför att man inte vet vad de kommer att bli. Det är mycket intressant att höra att herr af Ugglas tydligen mycket hellre hade velat ha betydligt högre lönekostnader — därför att kommunerna därmed skulle få in ökade skatter från i kommunerna bosatta. Det är ganska intressant att erfara att moderata samlingspartiet då struntar helt och hållet i effekten av den inflation som skulle ha blivit följden om man hade fått ut nominellt väsentligt högre löner. Under sådana förhållanden tror jag att både kommunerna och landet i dess helhet hade fått ett betydligt sämre utfall än vad som blivit fallet genom Haga Il-överenskommelsen.
Herr talman! Som jag sade i min förra replik har jag ingen önskan att förlänga debatten. Jag skulle kanske inte heller behöva göra det, om det inte var så att herr Löfgren fortfarande inte riktigt vill förstå det matematiska samband som jag talar om. Jag skall därför illustrera det med ett sifferexempel.

Vid en kommunalskatt på 25 kr. är kommunens inkomstbortfall på grund av denna effekt ungefär 3 milj.kr. Ungefär 2 500 personer med en genomsnittlig lön av 40 000 kr. och med samma löneutveckling måste vara verksamma i kommunens tjänst för att skillnaden skall uppgå till samma belopp, sett från kommunens synpunkt. Kommunen skall alltså i lönekostnader spara 3 milj.kr. Det är enkel matematik. Jag vet inte om herr Åsling vill förneka att den partipolitiska överenskommelse som vi kallar Haga II har den effekt på kommunernas ekonomi som jag har pekat på. Jag har inte uppfattat hans inlägg så. Jag har, herr talman, då inte heller någon anledning att kommentera hans påpekande om huruvida förutsättningarna var inskrivna i överenskommelsen eller inte.
Herr talman! Låt mig bara kort konstatera att det tydligen går mycket bra för herr af Ugglas att göra ett räkneexempel på detta sätt med vissa siffror, som han kan anse vara säkert grundade. Han bortser dock helt från effekten av en sådan uppgörelse som Haga II innebär. Han blandar ihop nettoeffekter med bruttoeffekter till följd av löneökningar och kostnader som man får bära i annat sammanhang. Detta är inte tidpunkten att i detalj dissekera denna fråga, och dessa förhållanden är så kända inte bara för löntagarorganisationerna utan också för arbetsgivarorganisationerna att vi inte behöver ta upp en diskussion vid denna sena timme om den saken. Och glöm inte: det har blivit möjligt att få en tvåårsuppgörelse. Vad detta kan betyda i form av arbetsfred och lugna förhållanden under två år skall också tillmätas en väsentlig betydelse för landets effektivitet på det ekonomiska området.

Herr talman! Herr Söderström har beträffande dubbelbeskattningsavtal med Spanien frågat mig 1. Vad är orsaken till att regeringen sagt upp avtalet? 3. Om så är fallet, när kan detta avtal väntas träda i kraft? Förhandlingar om ett nytt dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien har pågått sedan juli 1973. Från svensk sida har strävan varit att anpassa det svensk-spanska avtalet till den utformning Sveriges övriga avtal på detta område fått under senare år. Numera återstår endast vissa smärre frågor, som jag räknar med skall kunna lösas när förhandlingsdelegationerna möts igen nästa månad. Jag bedömer att avtalet skall kunna träda i kraft omkring årsskiftet 1975-1976 och därvid ges retroaktiv tillämpning från 1 januari 1975.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för det svar jag har fått. Orsaken till frågan är från början ett brev som en svensk pensionär, bosatt i Spanien sedan några år tillbaka, har skrivit. Innan han bestämde sig för att flytta till Spanien och bosätta sig där tog han kontakt med riksskatteverket för att allt skulle gå lagligt till väga. Det han då fick uppgift om har han sedan rättat sig efter. I början av januari i år fick han ett brev från sin bankförbindelse i Sverige, där det meddelades att dubbelbeskattningsavtalet mellan Spanien och Sverige inte längre gällde. För hans del innebar det helt krasst att han fick vidkännas extra avdrag på sin pension med 30 96. Detta kom för honom som en fullständig överraskning. Svensk författningssamling ingick naturligt nog inte i hans dagliga lektyr, vilket jag har full förståelse för liksom jag har det för hans häpnad och hans indignation över att ställas inför en akut situation som väsentligen kom att förändra hans levnadsvillkor. Vi har fått ett betänkande som heter Utlandssvenskarnas rösträtt. Därav framgår att ungefär 70 000 svenskar är bosatta i utlandet. Av dem lär ungefär 15 000 ha rösträtt enligt nu gällande bestämmelser. Alla svenska medborgare i liknande situation — som bekant finns det många utlandssvenskar just i Spanien — kanske uppfattar det här som en rättslöshet och ett intrång i deras rättigheter som svenska medborgare. Vi har fått en annan skrift, som heter Register över Sveriges överenskommelser med främmande makter, som UD har gett ut. Där finns en förteckning över de stater med vilka Sverige har ingått dubbelbeskattningsavtal. Deras antal är 42, inberäknat Spanien, och man kan alltså säga att det numera är vanligt att sådana här avtal finns. I siffran 42 finns inte öststaterna — med undantag av Ungern — inräknade. En del av de här avtalen har tecknats för ganska länge sedan: avtal med Västtyskland tecknades 1935, med USA 1939, med Frankrike och Ungern 1936, med Norge och Nigeria 1949 — för att ta några exempel. Avtalet med Spanien tecknades 1963, så det kan knappast vara s.k. åldersskäl som gör att det nu är uppsagt, utan jag har fått för mig att det är av extraordinära skäl som regeringen sagt upp det gällande avtalet. Herr talman, det här är bakgrunden till mina frågor. Nu tycker jag att jag har fått ett mycket gynnsamt svar från finansministern. Jag är förvånad över att man måste anpassa avtalet till den utformning Sveriges övriga avtal fått under senare år och med tanke på att vi har så många avtal som är mycket äldre ställer jag mig frågande till det. Å andra sidan tycker jag att det är positivt att man beräknar att snart kunna ha ett avtal klart och att det skall få retroaktiv tillämpning från den 1 januari 1975. Får jag bara ställa en liten följdfråga: Innebär det att man kan räkna med en viss återbetalning av vad som nu har uttagits? I så fall blir det en lättnad för många, som har åsamkats de här svårigheterna.
Herr talman! Detta avtal är ännu inte klart, och det är därför inte rimligt att jag nu deklarerar ståndpunkter om hur ett kommande avtal skall se ut. Men för den händelse frågeställaren kommer att föra en korrespondens med den person som han åberopade, efter det att denna frågedebatt har slutförts, skulle jag nog råda frågeställaren att vara till ytterlighet försiktig med att ställa ut löften i den riktning som han själv ifrågasatte.
Herr talman! Det är mycket möjligt att jag kommer att meddela det svar jag fått, men självfallet kommer jag inte att lägga till några egna värderingar i fallet. Men, herr finansminister, vore det möjligt att få litet större klarhet i vad den eftersträvade anpassningen verkligen innebär? Avtalet med Spanien hade skrivits 1963, och vi har många avtal om dubbelbeskattning, som är av äldre datum. Kommer också de i så fall att vara i farozonen? Det är väl de äldsta avtalen som borde anpassas och icke ett avtal som är skrivet så pass sent som 1963.
Herr talman! Vi har en allmän strävan att uniformera dubbelbeskattningsavtalen. I vad gäller de avtal som är ännu äldre än det nu aktuella är det vår strävan att få en anpassning efter de huvudlinjer som i vissa väsentliga frågor har gällt under de senaste tio åren i alla de avtal vi träffat under denna period.

Herr talman! Fru Andersson i Hjärtum har frågat mig hur frågan om översyn av smittskyddslagstiftningen i vad avser behandlingen av veneriska sjukdomar handlagts och när ett förslag till lagändring kan föreläggas riksdagen.

WHO kommer vid sin generalförsamling i maj i år att behandla frågan om de veneriska sjukdomarna och deras bekämpande. Socialstyrelsen anser att den dokumentation som därvid kommer att redovisas och diskussionerna vid generalförsamlingen kan få väsentlig betydelse även för ett svenskt ställningstagande i hithörande frågor. Enligt vad jag har inhämtat räknar socialstyrelsen med att kunna redovisa sitt uppdrag med förslag till lagändringar vid kommande årsskifte.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Aspling för svaret på min fråga. Anledningen till denna var att inget hörts om den översyn som ett enhälligt socialutskott begärde i sitt betänkande nr 24 år 1973. Många läkare väntar på denna översyn, eftersom de anser att den nuvarande lagstiftningen inte är ett tillräckligt effektivt hjälpmedel i kampen mot veneriska sjukdomar. Det är ett samhällsintresse, att så många som möjligt kommer till behandling och därigenom upphör att vara smitt förande samt att smittkällorna blir uppspårade. Läkarna är väl tämligen ense om att ungdomar under 16 år, som misstänker att de har gonorré, drar sig för att söka läkare, då de vet att deras målsmän skall underrättas. I detta fall bör det vara viktigare att kunna få fram smittade och smittospridare än att informera målsmän. Socialstyrelsen nämnde själv detta i sitt remissvar på den motion som väcktes i frågan 1973 liksom också fyra andra punkter, där en översyn borde ske. Gonorrén ökade ju starkt under 1950 och 1960-talen och är väl vår tredje största infektionssjukdom. Även om den har visat en glädjande tillbakagång under de allra senaste åren, är väl detta ändå den epidemiska sjukdom som har de svåraste konsekvenserna, eftersom 15 96 av fallen hos kvinnorna medför komplikationer som kan leda till sterilitet. Också med dagens siffror är det närmare 3 000 kvinnor per år som blir sterila. Enligt en uppgift jag fått har sänkningen av antalet gonorréfall tyvärr inte lett till samma nedgång i komplikationerna. Det lär också bli allt fler symtomfria smittospridare. Att många väntat sig en snabbare behandling av socialutskottets hemställan berodde på den positiva inställning tillen översyn som socialstyrelsen visade i sitt remissyttrande över motionen. Det är ju tacknämligt att även Världshälsoorganisationen kommer att behandla frågan, men jag hade kanske hoppats på att socialstyrelsen skulle redovisa sin försöksverksamhet och komma ut med förslag till översyn tidigare. Jag ber än en gång att få tacka socialministern för svaret och hoppas att man skall få fram åtgärder som förbättrar och förenklar förfarandet vid veneriska sjukdomar och bidrar till en ytterligare minskning av dem.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Det är ju positivt så till vida att det fullt klargör att kommunerna har avgörandet och att man inte, som man hittills har gjort, bör föra diskussioner med lantbruksnämnden. Detta är också helt i linje med de ändrade planeringsförutsättningar som riksdagen har fattat beslut om. Jag undrar ändå om den tveksamhet som finns helt kan undanröjas, när bostadsministern säger att man skall ta ”vederbörlig hänsyn till de jordbrukspolitiska förutsättningarna”. Det skall kommunerna naturligvis i och för sig göra, men riksdagen har uttalat att det kan vara rimligt att komplettera redan befintlig jordbruksbebyggelse. I sådana fall skall hänsyn inte tas till att bebyggelsen behövs för jordbruksdriften utan till att det av andra skäl kan vara lämpligt att göra kompletteringen. Tolkar jag bostadsministerns svar välvilligt, skulle det kunna betyda att man i vissa fall skall ta hänsyn till att man inte får försvåra jordbruksdriften och påverka dess inriktning i och med ny bebyggelse. Kunde jag få en kompletterande upplysning skulle jag vara tacksam.
Herr talman! Det är alltid så när nya bestämmelser av det här slaget genomförs att man inte kan förutse varje tänkbar konfliktrisk. Jag vill alltså inte helt utesluta att konflikter kan uppstå, men bl.a. av det här skälet vet jag att de berörda verken med uppmärksamhet följer frågan. Skulle det visa sig att sådana konflikter uppstår som riksdagens beslut och regeringens uttalanden inte tillräckligt täcker in i den praktiska verksamheten, får vi återkomma med initiativ antingen från verken eller från riksdag och regering.
Herr talman! Jag tackar för den kompletteringen. Det är helt naturligt att man måste ta hänsyn till hur man skall kunna lösa de konflikter som kan uppstå. Huvudsaken är att man inte bara ser det så att huset inte behövs för själva jordbruksdriften, när det kanske är en helt annan person än en jordbrukare som skall bo där, utan att man verkligen ser detta på ett annat och positivt sätt.

Herr talman! Fru Wiklund har med hänvisning till att såväl ordinarie medel som beredskapsmedel för vägbyggande under innevarande år är starkt beskurna för Västerbottens län frågat mig om jag är beredd att medverka till att anslagen höjs. Av de medel till vägbyggande som stått till vägverkets förfogande har under år 1975 i Västerbottens län satsats i stort sett samma belopp som under år 1974. Av sysselsättningsskäl anvisas årligen betydande belopp till vägbyggnadsverksamhet. Fördelningen av dessa medel mellan olika län åvilar arbetsmarknadsstyrelsen som har att bedöma behoven med hänsyn till sysselsättningsläget. En variation av anslagen såväl geografiskt som över tiden utgör härvid ett nödvändigt medel i arbetsmarknadspolitiken. Jag finner ingen anledning att överväga någon höjning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Norling för svaret. Anledningen till att jag ställt denna fråga är att ordinarie anslag för byggande av vägar i mitt hemlän har minskat från 1974 till 1975 liksom också beredskapsmedlen. Under denna period har beredskapsmedlen minskat från 46,5 milj.kr. till 23 milj.kr., alltså med mer än hälften. Till detta kan läggas att den höjning som skett av driftsanslaget — med 12,5 milj.kr. — knappast täcker kostnadsökningarna. Vi har haft högkonjunktur och ett stort utbud av arbetstillfällen. Men trots detta har vi rätt många arbetslösa. Hur många som är arbetslösa av dem som brukar arbeta i vägbyggen är mycket svårt att bedöma. Man kan inte göra det enbart med ledning av den statistik som vi får från Statsanställdas förbund. Det är många som är organiserade inom Skogsarbetareförbundet, inom Byggnads och hos syndikalisterna. Dessutom finns ett antal småjordbrukare som inte har full försörjning av sitt lilla jordbruk. De är som regel inte anslutna till något förbund. Varken länsarbetsnämnden eller lokala arbetsförmedlingskontor tror sig kunna ge exakta besked i det här fallet. Jag tror mig också veta att den konflikt som pågår i skogen kommer att beröra en hel del som inte själva är i konflikt. Detta understryker behovet av att beredskapsarbetena kommer i gång. Nu säger statsrådet att det blir arbetsmarknadsstyrelsens sak att se till att beredskapsmedlen fördelas. Jag är helt medveten om att det skall vara så, men jag utgår ändå ifrån att samarbetet och kommunikationerna mellan departementen fungerar så, att man t.ex. tar hänsyn till att vägar som är under byggnad blir färdigställda. Ute i kommunerna är man mycket bekymrad över att vägbyggandet har bromsats på det sätt som skett. Många med mig skulle ha varit glada om statsrådet velat ge ett klarare besked i dag. När det gäller flera av de vägar som sedan flera år är under ombyggnad blir det förhållandevis små etapper per år. Det är ändock fråga om vägar som används för mycket tunga transporter.
Under innevarande år skall nya flerårsplaner för samtliga län avseende perioden 1976-1980 fastställas. Jag kan här nämna att vägverket i sina planeringsramar förutsatt en viss ökning för Västerbottens del.

I vad mån ytterligare medel kommer att satsas senare i år är det naturligtvis för tidigt för mig att säga någonting om i dag.
Herr talman! Jag är givetvis tacksam för det halva löfte som statsrådet har gett, att man överväger höjda anslag under den period som kommer. När det gäller anslagen till beredskapsmedel har det skett en minskning med hälften. Det ter sig oroande, för det finns ju andra grupper än dem jag här nämnt som bör tas med i bilden. Det är t.ex. ungdomar från gymnasier och liknande skolor som under ferierna brukar jobba med asfalteringsarbeten o. d. Deras chanser till feriearbete kommer ju att minska, och vi vet vilka svårigheter som finns att bereda ungdom feriearbete även under högkonjunkturer. De här ungdomarna är heller inte fackligt organiserade, och man kan i förväg inte hitta dem i någon statistik. I den siffra som statsrådet nämnde är ju inräknat det som går till vägen genom Vindelådalen. Dessa 10 miljoner utgår enligt den uppgörelse som träffades när man beslöt att inte bygga ut Vindelälven. Det betyder att siffran blir avsevärt förbättrad, men för länet som helhet är det en betydande försämring jämfört med föregående år.

Herr talman! Herr Petersson i Röstånga har frågat mig om jag vill redogöra för de förhandlingar som pågått för att bevara ett svenskt flygcharterföretag. Kommunikationsdepartementet har redan lagt ned ett betydande arbete när det gäller att finna möjligheter att bevara Transairs verksamhet. Ansträngningarna fortsätter. Om den närmare innebörden av de överväganden som pågår är jag inte beredd att göra några uttalanden.

Herr talman! Låt mig bara inledningsvis konstatera att om intet avgörande sker nalkas vi just nu den punkt då vi inte längre har något svenskt charterflygbolag av betydelse. Jag har i flera år här i kammaren varnat för den utvecklingen. Jag hoppas emellertid fortfarande att jag inte får rätt. Det har nu gått två månader sedan statsrådet talade om en mängd bollar som fanns i luften för att bevara Transair. Det var då fråga om timmar eller på sin höjd 14 dagar innan besked skulle lämnas, vare sig det var positivt eller negativt. Referaten i massmedia och statsrådets egna uttalanden var av den karaktären att de anställda och alla för svenskt charterflyg intresserade människor bibringades uppfattningen att något var på gång, att något skulle ske och att det skulle ske ganska snart. Sedan dess har den stora tystnaden rått, och under tiden har personalen varslats om att företaget skall försvinna den 30 september. Tiden att skriva nya kontrakt är snart ute och piloterna strejkar, såvitt jag kan bedöma för att skapa opinion. Ryktena surrar i massmedia, från att bolaget skall bevaras till att betrakta det som definitivt nedlagt. Jag tackar statsrådet för svaret, som dock beklagligtvis inte innehöll några som helst uppgifter. Ett besked måste nu lämnas med det snaraste, oavsett om det är positivt eller negativt, därför att personalens situation är ohållbar. Man måste också i bolagets ledning kunna förhandla och veta var man står över huvud taget. Därför vill jag ställa den frågan till statsrådet: Hur kan man, med tanke på den situation som råder, egentligen hålla på att förhandla så länge? Slutligen tycker jag att det vore mycket värdefullt om statsrådet här i dag ville ge en klar deklaration om att han har hela regeringen bakom sig i sina försök att rädda Transair.
Herr talman! Herr Petersson i Röstånga ställde den direkta frågan till mig, hur man kan hålla på och förhandla så länge som vi gör. Svaret är naturligtvis att vi vill förhandla för att om möjligt klara Transair. Jag kan inte tänka mig att herr Petersson räknar dagarna och menar att vi skall sluta med förhandlingarna vid en viss tidpunkt, även om vi ser en möjlighet till lösning av problemen. Vi arbetar inte på det sättet, herr Petersson. Även om det tar tid håller vi ändå på för att om möjligt rädda ett svenskt charterflygföretag och klara de anställda ur en besvärande situation. Om förhandlingarna sedan råkar ta litet längre tid än herr Petersson menar att vi skall hålla på, så kommer vi inte att lägga någon större vikt vid den uppfattning som herr Petersson fö reträder. Vi förhandlar så att säga i botten med denna fråga, och sedan skall vi gå ut och redovisa resultaten av förhandlingarna.
Herr talman! Kommunikationsministern talade om ”litet längre tid än herr Petersson menar att vi skall hålla på”, men här gäller det ju herr Norlings egen uppfattning i begynnelsen, alltså den 25 februari. Kommunikationsministern förklarade då att det rörde sig om timmar, maximalt om fjorton dagar, och sedan dess har två månader gått och inga besked har lämnats. Om Transair försvinner kan vi utgå från att det inte inom överskådlig tid kommer att bildas något nytt charterflygbolag i vårt land. Transair har varit ledande i Europa under charterflygets uppbyggnad. Här rör det sig om en kapitalförstöring av stora mått, om bolaget försvinner. Jag tänker då inte bara på de pengar som man så att säga kan ta på utan på hela den sammansvetsade organisation som under årens lopp har byggts upp, alltså med välutbildade och intrimmade specialister i olika funktioner. Självklart måste det från en rad synpunkter vara inte bara ett regionalt utan även ett nationellt intresse och av stor vikt att Transair bevaras samt att vi inom landet får behålla ett svenskt charterflygbolag av betydelse. Jag har försökt att intensivt driva denna fråga här i kammaren många gånger, och jag kommer att fortsätta med det.
Herr talman! Till detta sista vill jag bara lägga att jag givetvis inte här i kammaren kan redogöra för de överläggningar som pågår i denna fråga. Det har inte herr Petersson i Röstånga heller krävt, även om hans replik tydde på att han menar att det nu är dags att lägga korten på bordet. Skillnaden mellan herr Petersson och mig är att jag är i full färd med att söka finna en lösning, medan herr Petersson ställer frågor.
Herr talman! Som jag tidigare sade har jag gång efter annan varnat för utvecklingen när det gäller svenskt charterflyg. Jag har debatterat frågan med statsrådet Norling, och jag har föreslagit konkreta åtgärder. Men nu har vi snart nått den punkten då det sista charterbolaget av betydelse här i landet kommer att läggas ned.

Herr talman! Herr Karlsson i Malung har fråga mig om jag anser det motiverat att inlösen av bankgiroutbetalningskort samt checkar skulle kunna ske vid postkontoren för att skapa jämställdhet mellan postverket och bankerna. Huvudsyftet med samgåendet mellan postbanken och Sveriges Kreditbank var att genom en enda statlig bank, PK-banken, nå största möjliga effektivitet på den allmänna kreditmarknaden. Den nya bankens kunder skulle bl.a. få möjlighet att använda postanstalterna för insättningar och uttag, dvs. att utnyttja den lokala service som tidigare tillhandahållits postbankens kunder. Härutöver har postverket fått möjlighet att åtaga sig serviceuppgifter för även andra än PK-banken. Innan en allmän kontantinlösen av checkar kan införas har dock postverket funnit det nödvändigt att utreda konsekvenserna härav för verket, dess personal och för det långsiktiga samarbetet mellan postverket och PK-banken. Postverket räknar med att beslut kan fattas i frågan först om ytterligare någon tid. Postverket måste som affärsverk kunna erbjuda ett så brett sortiment av tjänster som det är lämpligt och möjligt med hänsyn till verkets marknadssituation och resurser. I detta syfte bedrivs inom verket ett alltmer intensifierat utvecklingsarbete. Jag är övertygad om att nya tjänster av den typ som herr Karlsson berört introduceras av postverket när och om det visar sig lämpligt för verket och dess kunder.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
Jag kan förstå postens svårigheter att vara bankinstitut på tider då andra banker har stängt, särskilt när det gäller att lösa in checkar. Men när det gäller inlösen av bankgiroutbetalningskort har jag svårare att förstå varför man inte kan göra en kontantutbetalning. Ett utbetalningskort från PK-banken via bankgiro kan, om jag förstått det hela rätt, inte lösas med kontanter av posten, och det tycker jag är tråkigt med tanke på servicen till kunderna. Jag hoppas med utgångspunkt i svaret, som jag tycker är positivt utformat, att nya tjänster efter hand skall introduceras till gagn för de människor som utnyttjar postens service. Jag tolkar svaret så att man efter hand kommer att kunna få möjligheter att lösa in t.ex. checkar men framför allt bankgiroutbetalningskort, så att postens kunder kan få kontanter direkt i näven när de går till posten för att få ett bankgiroutbetalningskort inlöst.

Sedan dess har vi inte haft någon övergripande parlamentarisk utredning om regionalpolitiken. Man kan säga att riksdagsbesluten för lokaliserings och regionalpolitiken de senaste tio åren endast baserats på överväganden i regeringens kansli. Från centern har vi sett det som naturligt och nödvändigt att nu få till stånd en övergripande parlamentarisk utredning om riktlinjer och handlingslinjer för regionalpolitiken. Det är 16 år sedan vi senast tillsatte en sådan utredning. På ett sätt har utskottet sett positivt på vårt krav på en parlamentarisk utredning. Utskottet säger att man kan hålla med motionärerna så till vida att det finns behov av en samlad bedömning av den förda regionalpolitiken och mot bakgrund härav en prövning av politikens framtida inriktning. Så långt är vi ense, och jag noterar detta som ett stöd för vårt utredningskrav. Däremot är jag förvånad över att utskottsmajoriteten inte är beredd att acceptera en förutsättningslös utredning och prövning av regionalpolitikens framtida inriktning. Utskottsmajoriteten har genom sitt ställningstagande ånyo bekräftat sin tillgivenhet för regeringens koncentrationslinje. Den gamla skiljelinjen i utskottet består. Utskottets socialdemokrater, moderater och folkpartister vidhåller sin tidigare ståndpunkt, att befolkningsökningen under 1970-talet skall i huvudsak tillfalla stora bebyggelsekoncentrationer.

I och för sig är detta ställningstagande inte överraskande.

Visst har det hänt att utskottsmajoriteten även uttalat sig om bättre regional balans och dämpning av tillväxten i storstadsregionerna. Jag kan som exempel peka på den skrivning som utskottsmajoriteten har på s. 18 i utskottets betänkande när det gäller besvarandet av Arne Geijers i Stockholm motion om åtgärdsprogram för Stockholms län. I sak är vi i utskottet ense om att avstyrka motionen. Vi är också eniga i utskottet om att man skall eftersträva att skapa goda sociala förhållanden och en fullvärdig service i Stockholmsregionen. Men det är just i fråga om vägen som skall leda till en utveckling för goda sociala förhållanden som vi delar på oss. I reservationen 3 har vi centerrepresentanter motiverat detta. Nu måste jag få fråga talesmän för utskottsmajoriteten vad man avser med den skrivning som finns på s. 18 i utskottets betänkande där man talar om dämpning av tillväxttakten i Stockholmsregionen och övriga storstadsområden, som sägs innefattas i gällande regionalpolitiska riktlinjer. Menar ni verkligen allvar med vad ni uttalar i betänkandet på s. 18,att 1972 års riksdagsbeslut om riktlinjer för regionalpolitiken innebar en dämpning av tillväxten i Stockholmsregionen? Det här måste vi klara ut, tycker jag. Mellan 1960 och 1970 var befolkningstillväxten i Stockholmsregionen drygt 200 000 personer. Mellan 1970 och 1980 skulle Stockholmsregionen enligt utskottsmajoritetens tidigare beslut öka med ytterligare ca 200000 personer. Jag frågar nu ånyo utskottsmajoritetens talesmän: Hur kan man bara föra fram talet om dämpning av tillväxten under 1970-talet, när man i praktisk handling vidhåller samma tillväxttakt som var rådande under hela 1960-talet? Det är därför vi i reservationen 3 just påtalar den helt orealistiska målsättningen för Stockholms län som utskottsmajoriteten bundit sig för. Varför kan ni inte erkänna att ni hamnat snett? Fru Jonäng kommer senare i debatten att beröra frågan om bl.a. ortsklassificeringen. Jag vill endast få sagt om den att jag delar kommunminister Hans Gustafssons uppfattning om systemet att klassa orter. Det var innan han klev in i regeringskretsen. I sin tidigare verksamhet som praktisk kommunalman tyckte Hans Gustafsson att ortsklassificeringen kall på ärför var kvalificerad galenskap. Jag tycker att det omdömet täcker det mesta i fråga om systemet med ortsklassificeringen. Vi har en mängd motioner som rör avgränsade delar av landet eller särskilda orter. Dessutom finns flera motioner som tar upp stödområdesgränserna. I reservationen 1 har vi besvarat dessa motioner. Vi är ense med utskottsmajoriteten om att inte i år göra några ändringar härvidlag. Men som vi påpekar i vår partimotion nr 222 och i reservationen I blir det alltmer uppenbart att stödområdesprincipen är otillräcklig när det gäller att få till stånd en mer differentierad regionalpolitik. Vi måste bygga ut kriterierna för regionalpolitiken. Det innebär inte att man raserar något som fungerar — jag tänker då bl.a. på stödområdesprincipen — utan bygger ut med nya kriterier. Regionalpolitikens grundläggande målsättning måste vara att skapa jämlika och goda levnadsbetingelser för människorna i olika regioner. Detta innebär att alla regioner på både kort och lång sikt skall ges förutsättningar för en hög sysselsättningsgrad, en allsidig åldersstruktur, en bra miljö och en god service. Enligt vår mening måste vi nu se till att de regionalpolitiska insatserna sker utifrån bedömningar som visar situationen och utvecklingen i förhållande till den fastlagda målsättningen. Utöver befolkningsmålsättningen måste även förvärvsgraden, åldersstrukturen, näringsstrukturen och befolkningstätheten vara viktiga utgångspunkter för de regionala insatserna. Just de många motioner vi fått med krav om utvidgning av såväl det allmänna som det inre stödområdet visar att något måste göras på det här området. Nu tror inte jag att man löser regioners eller orters sysselsättningsproblem med att enbart flytta stödområdesgränser. Utgångspunkten för de regionalpolitiska stödinsatserna måste vara att de blir mer flexibla i framtiden. Men jag är rädd för att vi inte får den behövliga flexibilitet som de många motionärerna efterlyser. Utskottsmajoritetens ställningstagande i utredningsfrågan kan bli en broms mot att få en mer smidig regionalpolitik. Lika viktigt som det är att se över regionalpolitikens riktlinjer är det att se över regionalpolitikens stimulansmedel. Vi är ett antal centermotionärer som föreslagit att det s.k. offertsystemet utvecklas till ett verksamt lokaliseringspolitiskt stimulansmedel. Genom offertförfarandet erhåller man en sammanvägning av de samhällsekonomiska och företagsekonomiska kostnaderna. Vad som är förvånande är att offertsystemet så få gånger använts sedan 1969 när dåvarande industriministern vid Statsföretag AB:s tillkomst tillmätte tekniken att förena det företagsekonomiska intresset med det samhällsekonomiska så stor betydelse. Nu hänvisar utskottet till att man skall vänta på det pågående länsplaneringsarbetet. Det kommer med all säkerhet att finnas en mängd förslag som aktualiseras i länsprogrammen avseende de regionalpolitiska medlen. Min förhoppning är att offertsystemet och de många uppslag som kommer fram i länsprogrammen också omsätts i praktisk handling för att effektivisera regionalpolitiken. Regionalpolitik förknippas alltför ofta med det lokaliseringspolitiska stödet till företagen. Regionalpolitiken är emellertid ett betydligt vidare begrepp. Det har vi också framhållit i vår motion. I reservation nr 1 framhåller vi att den parlamentariska utredningen även bör beakta att en grundläggande förutsättning för en likvärdig utveckling över hela landet är kommunikationssystemets utveckling, en förstärkning av fraktoch sysselsättningsstödet samt en utjämning av teletaxorna. Vi pekar också på att skattepolitiken bör kunna utvecklas till ett viktigt regionalpolitiskt medel. Jag vill säga att när det gäller skattelättnader som regionalpolitiskt stimulansmedel, så har vi inte kommit långt på den vägen i vårt land. Ramen för det femåriga regionalpolitiska stödet visar att under verksamhetsperiodens första år togs ungefär en tredjedel i anspråk av medelsramen. Det här ger besked om att vi i centern även på det här området kommer att få rätt. Medelsramen är alldeles för låg. Jag har svårt att förstå varför utskottsmajoriteten inte vill utvidga medelsramen. Herr Rämgård kommer senare i debatten att beröra glesbygdsfrågor, statliga industricentra och kommunala industrihus. Jag vill starkt understryka den tillfredsställelse jag känner över att utskottet i alla fall på en punkt enhälligt slutit upp bakom decentraliseringspolitiken. Jag syftar på utskottets beställning på en utredning om decentralisering av beslutsfattandet i lokaliseringsstödsärenden. Det som är intressant i sammanhanget är att utskottsmajoriteten nu stöder en bit av vår decentraliseringspolitik. Men längre förmår man inte gå. Så fort det gäller en decentralisering av näringsliv och bebyggelse, då är det slut med framstegen. Kanske det så småningom blir en förbättring även på det området. Problemen i Tornedalen tas upp i vpk-motionen 639. Utskottet fick under förra sommarens utskottsresa ta del av de speciella och svårlösta problem som råder i Tornedalen. Jag tror alla i utskottet blev medvetna om den allvarliga situationen i området. Att i dagens läge hoppa förbi den tillsatta arbetsgruppen skulle inte vara välbetänkt. Det är så som vi påpekar i betänkandet att arbetsgruppen inte skall syssla med probleminventeringar, utan dess arbete är inriktat på att dels söka tillföra området nya sysselsättningsobjekt, dels pröva möjligheterna att sätta in särskilda stödåtgärder för att underlätta företagsetableringar. Vi bör vänta tills arbetsgruppen är färdig med sitt arbete. För centerns del vill jag lova att vi med skärpt uppmärksamhet skall följa arbetsgruppens resultat.

och lokaliseringspolitiken. Utskottet har i denna fråga haft att ta ställning till ett stort antal motioner — över femtiotalet. Med tanke på denna strida motionsflod är reservationerna ganska få. Orsaken torde vara dels att majoriteten i utskottet har kunnat ena sig om att med anledning av ett ganska stort antal motionsyrkanden ge regeringen till känna vad utskottet anfört i de frågorna, dels att det på det regionalpolitiska området pågår ett mycket omfattande utredningsarbete, som redan behandlar ett stort antal av de motionsyrkanden som har framförts. Låt mig endast nämna Länsplanering 1974, som man håller på att arbeta fram, 1975 års långtidsutredning, sysselsättningsutredningen, expertgruppen för regional utvecklingsverksamhet, utredningen om decentralisering inom förvaltningen m.fl. Låt mig behandla ett par motioner. I motionen 963 av herr Winberg m.fl. hemställs om en försöksverksamhet som ger länsstyrelserna rätt att fatta beslut då det gäller att bevilja lokaliseringslån och lokaliseringsbidrag. Jag har också i en motion, nr 955, framfört att regionalpolitiken i framtiden bör bedrivas efter två huvudlinjer: för det första ökad inriktning på generella medel och för det andra decentralisering av beslutsfattandet när det gäller selektivt stöd. Vid de resor som utskottet företagit till ett stort antal län har det så gott som undantagslöst från länsstyrelserna framförts krav på att länsstyrelsernas representanter i samråd med företagarföreningarna själva inom vissa ramar skall kunna fatta beslut om lokaliseringslån och lokaliseringsbidrag. Likaså borde enligt vad jag närmare utvecklat i min motion de olika länen få ökat ansvar för regionalpolitiken genom att länsstyrelsen i samråd med företagarföreningen får disponera ett eget anslag av det totala anslaget för stöd till företag inom den egna regionen. Med en sådan ordning skulle de regionala organen på ett helt annat sätt än nu vid förhandlingar med låne och bidragssökare i ett tidigt skede kunna ge klara och bindande besked. De regionala organen inom länsstyrelse och företagarföreningar torde också vara väl skickade att fatta beslut i dessa frågor. Dessutom skulle handläggningstiden fram till beslut avsevärt kunna nedbringas.

Detta ger utskottet regeringen till känna. I år liksom föregående år tas i ett flertal motioner upp yrkanden om ändrad gränsdragning för stödområdena. Utskottet gör inte heller i år några justeringar av gränserna utan framhåller att frågan om gränsdragningen för stödområdena får tas upp nästa år till en samlad bedömning i samband med ställningstagande till den framtida regionalpolitiken. I det sammanhanget bör också enligt vår uppfattning ingående prövas om vi i framtiden skall basera regionalpolitiska stödåtgärder på principen om olika prioriterade områden med strikta gränser. Detta har vållat många problem, framför allt i gränsområdena. Herr Nordgren kommer senare i debatten att ta upp glesbygdsproblematiken. Utskottet erinrar om de utredningar som har lagts fram under den senaste tiden eller som är på gång och som berör regionalpolitiken. Sålunda omnämns utredningen Samverkan för regional utveckling. Denna utredning utmynnar i förslag om mycket starka regionalpolitiska styrmedel. Har vi i dag verkligen behov av en sådan stark styrning och är den till gagn för den regionala utvecklingen? Avsikten med styrningen är att kanalisera sysselsättningen från starka områden till svaga områden. Till grund för vår bedömning av behovet av starka styrmedel måste vi lägga bl.a. den regionala befolkningsutvecklingen. Låt mig mycket kort kasta en blick på denna. Norrbottens län hade 1974 en folkökning på 2 281 invånare och Västerbotten 1 010. Flyttningsöverskottet i dessa län var 1090 resp. 81. Om vi jämför detta med de två storstadslänen, Stockholm resp. Göteborg, finner vi där en måttlig folkökning i Stockholms län och en befolkningsminskning i Göteborgs och Bohus län. Flyttningsunderskottet är i Stockholm 3 029 och i Göteborg 2 762. Enligt vad jag förstår tyder detta på att vi åtminstone är på väg att uppnå viss balans när det gäller den regionala utvecklingen. Detta är dock inte sagt för att på något sätt undanskymma de problem som finns i våra typiska glesbygdsområden, i våra skogslän och i stora delar av Norrland. Men eftersom vi ändå kan skönja en utveckling mot en viss balans måste jag nog i fråga om detta problem åtminstone i viss mån ge landshövding Hjalmar Mehr rätt, då han vid en debatt på Stockholms handelskammare för en tid sedan yttrade följande: ”Behöver vi verkligen ett sektorövergripande organ? Har vi inte redan sådana på olika plan?

Herr talman! Låt mig sedan mycket kort beröra reservation 4 av herr Nordgren och mig. Där har vi reserverat oss för upphävande av beslutet om andra etappen av omlokalisering av statlig verksamhet. I samband med beslutet om omlokalisering 1971 begärde moderata samlingspartiet en redovisning av såväl de samhällsekonomiska verkningarna som konsekvenserna i övrigt — även för personalen —- av den omlokalisering som då beslutades. Någon sådan redovisning fick vi inte. Partiet gick därför emot utlokaliseringsetapp nr 2, då vi ansåg att det saknades tillräckligt underlag för ett sådant beslut. I årets utskottsbetänkande har vi följt upp denna linje, då vi hemställer att en omprövning bör ske i de fall då planering och förarbete inte fortskridit i den omfattning att ett avbrott skulle ställa sig ofördelaktigt eller ogynnsamt. Denna fråga kommer under debatten att närmare utvecklas av fru af Ugglas, och jag vill, herr talman, sluta mitt anförande med att yrka bifall till reservationen 4.

Herr talman! I dag skall riksdagen ta ställning till anslagen för regionalpolitiken för budgetåret 1975 78 skall vi alltså börja tillämpa eventuellt reviderade riktlinjer för regionalpolitiken. Man kan ändå säga att riksdagen i dag tar det första steget i förberedelserna för den regionalpolitik som skall börja gälla först från budgetåret 1977/78. Utskottet föreslår nämligen att en rad frågor och gjorda erfarenheter skall tas med i arbetet med att utvärdera den nuvarande regionalpolitiken, som utskottet menar bör komma i gång under nästa år. Jag har också en känsla av att dagens diskussion kan bli upptakten till en ny kulmen i den regionalpolitiska debatten. Under sommaren och hösten kommer nämligen läget i landets alla län att rapporteras inom ramen för Länsplanering 1974. Detta material, som är mycket inträngande, kommer tillsammans med den forskning om dessa frågor som fortlöpande pågår inom ERU och det utredningsarbete som pågår inom sysselsättningsutredningen säkert att medverka till att nya fakta tillförs debatten om hur villkoren i fråga om sysselsättning och social, kommersiell och kulturell service skall kunna bli mera likvärdiga mellan landets olika delar. Utskottet är alltså enigt om att detta material med alla dess samlade synpunkter och erfarenheter av den nuvarande regionalpolitiken bör bearbetas och utvärderas samlat i en utredning. Utskottets majoritet har emellertid inte ansett att det är någon mening med att kräva att utredningen tillsätts innan detta material finns framme. Om det sedan skall vara en ny utredning eller om det bör anförtros sysselsättningsutredningen råder det, som vi har hört, delade meningar om. Inom sysselsättningsutredningen finns en arbetsgrupp som sysslar särskilt med regionalpolitiken. Det verkar då riktigt att låta den utredningen få vidgade direktiv. Sysselsättningsutredningen bör kunna organisera sitt arbete så att ett allsidigt parlamentariskt inflytande garanteras. Formen för utredningen är ingen stor fråga, och jag är därför litet förvånad över att man från centerpartiets sida anser det vara nödvändigt med ytterligare en utredning för att bearbeta detta material. Den aktiva regionalpolitiken fyller i år 10 år. Det är alltså en relativt kort tid vi bedrivit regionalpolitik, och det är endast under de allra senaste åren som politiken utgått iftån någorlunda genomtänkta mål och riktlinjer. Mot den bakgrunden är resultatet enligt min mening mycket hoppingivande. Under dessa 10 år har mer än 35 000 nya arbetstillfällen kommit till i företag som fått lokaliseringsstöd. Tre fjärdedelar av dessa arbetstillfällen har tillkommit inom skogslänen. Det anmärkningsvärda är att båda dessa siffror överträffar den av fö retagen själv beräknade sammanlagda ökningen av sysselsättningseffekten. Jag tror inte att jag gör mig skyldig till någon överdrift om jag säger att antalet människor som direkt och indirekt har haft nytta av dessa lokaliseringspolitiska satsningar måste överstiga 100 000 personer. Slutsatsen av denna tioårsperiod måste därför bli att regionalpolitik lönar sig. Den växte fram som en protest mot den hastiga avfolkningen av skogslänen. Nu kan vi märka att avfolkningen har stoppats upp. I år redovisar faktiskt inget av skogslänen minskade befolkningssiffror. Det är en mycket glädjande utveckling, eftersom vi under en lång period haft mycket kraftiga befolkningsminskningar. Resultatet skall nu inte överskattas. Jag vet att många stannar i Skogslänen därför att det har varit ont om arbete på annat håll under dessa senaste år. Skall man ändå gå underbetald eller arbetslös, kan man lika gärna göra det på hemorten. Jag vet också att många i de yrkesverksamma åldrarna har flyttat bort från inlandet och att därför takten i avfolkningen självklart måste avta. Men jag tycker ändå att det faktum att avfolkningen stannat upp och att dessa 35 000 nya arbetstillfällen kommit till, varav 24 000 inom stödområdet, är tillräckligt för min slutsats att regionalpolitik lönar sig. Jag tror att det påståendet kan hålla också i ekonomisk mening. De pengar som staten och kommunerna satsat på att stödja företag som nyanställt och på att bygga upp offentlig service i skogslänen är sannolikt en mindre kostnad än den samhället skulle ha förorsakats om man tillåtit en ohämmad avfolkning och koncentration att fortgå. Det är alltså min mening — och jag tror också objektiva forskares mening — att den regionalpolitik som bedrivits på det hela taget har en starkt samhällsekonomisk motivering. Att många enskilda människor haft nytta av dessa insatser är uppenbart. Man kan bara beklaga att en regionalpolitik av den nuvarande omfattningen inte kom i gång tidigare. Då hade många fler kunnat få sin utkomst där de helst velat bo och arbeta. För den femårsperiod som vi är mitt inne i har riksdagen dragit upp en ekonomisk ram på 2 500 milj.kr. Hur mycket riksdagen anslår för vart och ett av åren är i och för sig mindre intressant. Huvudsaken är att inte ramen blir för trång i förhållande till det antal realistiska projekt som behöver stödjas. Det har ännu inte skett. Men folkpartiet har från första stund sagt att uppkommer den situationen måste ramen vidgas. Jag utgår ifrån att handläggningen av ärendena sker utifrån denna förutsättning, och att regeringen återkommer under nästa år med förslag om vidgning av ramen, om det visar sig nödvändigt. Det är god ekonomi att skapa meningsfulla arbeten, därför får inte bristen på pengar fälla vettiga projekt. Den synpunkten har vi hävdat från folkpartiet, och den vill vi ytterligare stryka under i det här sammanhanget. I år, liksom tidigare år, har utskottet också haft att behandla ett stort antal förslag om ändring av gränserna för både det inre och det allmänna stödområdet. Det finns starka skäl att också stödja vissa områden, som ligger utanför stödområdet, bättre än vad i dag sker. Jag vill därför för min del stryka under vad utskottet i fjol sade om dessa problem, nämligen att gränsen inte får vara något absolut hinder för företagen när det gäller möjligheten att få stöd. Gränsen bör snarare vara en bred zon som gör övergången mjuk mellan stödområdet och det övriga landet. Det innebär att företag som ligger i kommuner vilka gränsar till stödområdena skall kunna komma i fråga för stöd efter särskild prövning. Vilka justeringar som är befogade mera varaktigt måste dock vara en uppgift att klarlägga för den utredning som utskottet vill ha till stånd under nästa år. Jag vill framhålla att motiv för gränsändringar kan anföras och vara berättigade. Men de många yrkanden som ställts härom bör kunna prövas, vilket också utskottet sagt, i samband med utvärderingen av Länsplan 74 och behandlingen av den proposition som vi väntar under 1976 beträffande regionalpolitiken. I regionalpolitiken används olika medel för att stimulera. Majoriteten i den s.k. styrmedelsutredningen har kommit att hävda en form av planering som vi inom folkpartiet menar skulle kräva mycket ingående styrning av etablering och bosättning. Vi vill från folkpartiets sida snarare gå den motsatta vägen. Vi vill göra så många som möjligt av de regionalpolitiska insatserna generellt verkande. Det är också i synsättet på vilka medel vi bör lägga tonvikten på som skiljelinjen går mellan oss och regeringen. Vi tycker att alla företag som uppfyller generellt ställda krav skall få samma stöd. För oss är därför bl.a. den typ av stöd — för att nämna ett par — som sysselsättningsstödet och transportstödet representerar en riktig väg. Vi förmenar att det är denna typ av stödjande åtgärder som skall byggas ut. Som ett annat exempel på generella medel vill jag också nämna förslaget att lyfta av den allmänna arbetsgivaravgiften. Det skulle — särskilt för de mindre, personalintensiva företagen — vara en god hjälp. Jag vill därför uttala förhoppningen att företagsskatteutredningen — där de frågorna ligger — också kommer att inse det. Ju större vikt man lägger vid denna typ av stöd desto mindre anledning har myndigheterna att gå in och försöka styra företagen ett och ett. Folkpartiets mening är att besluten som rör företagens investeringspolitik skall fattas inom företagen. Vi säger därför ett kategoriskt nej till etableringskontroll av det slag som socialdemokraterna och centerpartiet föreslagit i utredningen om regionalpolitiska styrmedel. Det utredningsförslaget kommer till riksdagen nästa år, och utskottet har därför inte anledning att nu behandla den frågan. Folkpartiets inställning är emellertid solklar: Vi är inte intresserade av utvidgade möjligheter för regering eller andra centralt placerade myndigheter att detaljstyra företagen. Regionalpolitik är inte bara stöd i olika former till företagen för att de skall skapa fler arbetstillfällen. Det är också fråga om att hjälpa kommunerna att upprätthålla och bygga ut servicen i olika former så att människorna i olika delar av landet kan få likvärdiga villkor när det gäller tillgången till utbildning och vård, kulturellt och kommersiellt utbud. Vi menar att riksdagens beslut från 1972 om en viss struktur av tätorterna i landet var ett löfte från statsmakternas sida att hjälpa till att åstadkomma och upprätthålla mera likartad kvalitet på arbetsmarknad och offentlig service. I det beslutet ingick efter förslag från folkpartiet också frågan om att göra någonting för de minsta orterna i landet. Folkpartiet föreslog en servicegaranti för de mindre orterna och riksdagen instämde i tankegången. Men trots att det nu har gått mer än två år sedan beslutet fattades har inte regeringen mäktat med att lägga fram ett förslag i den här frågan. Nu har vi från folkpartiet med stöd av ledamöterna från centern, såsom anförs i reservationen 7 vid utskottets betänkande, sagt ifrån att regeringen i den här frågan måste ta litet kraftigare tag. En särskild grupp, där också parlamentariker ingår, arbetar med att belysa frågan. Det arbetet måste enligt vår mening skyndas på, så att ett förslag till utformning av servicegarantin för småorterna kan ingå i den proposition om regionalpolitiken som regeringen aviserat till nästa År: Det finns sedan ytterligare frågor som rör glesbygdens problem, och de kommer att belysas av andra talare från folkpartiet. Det är inga orimligheter som folkpartiet — och riksdagen — begärt i den här frågan. Vi vill att man skall hjälpa kommunerna att hålla invånarna i de små orterna med åtminstone lågstadieskola och försäljningsställe för dagligvaror, för att nämna ett par exempel. Vi tror fullt och fast på att om denna servicegaranti gavs åt de mindre orterna skulle tillräckligt många föredra att bo kvar där — kanske pendla till arbetet i en annan ort — och på så sätt bidraga till att den egna orten kan hållas vid liv och utvecklas. Det här förslaget kan tas som en av symbolerna för vad folkpartiet vill åstadkomma med regionalpolitikens hjälp — nämligen att öka valfriheten när det gäller rätten att välja arbete och bostadsort. Regionalpolitiken handlar ofta om olika sätt att ge stöd till företag och förbättra ekonomin för kommuner. Men alla dessa förslag måste ha det slutliga syftet att förbättra villkoren för de enskilda människor som är berörda. Därför får debatten om vad som är rätt och rimligt i fråga om regionalpolitiska åtgärder aldrig fastna i låsta positioner. Vi måste tvärtom ständigt vara beredda att ompröva och lära av de erfarenheter som vi efter hand vinner — allt detta i syfte att göra villkoren bättre och mer likvärdiga för människorna i olika delar av landet. En annan fråga som behandlas i utskottets betänkande —- nämligen decentralisering av beslutsfattandet i lokaliseringsstödsärenden —- kommer att närmare belysas av herr Ekinge senare i denna debatt, och övriga talare från folkpartiet kommer att ta upp andra regionalpolitiska frågor i sina anföranden. Herr talman! Jag ber att med det här anförda yrka bifall till reservationen 7 och i övrigt till vad utskottet hemställt.

Herr talman! De stora regionala problem som finns i Sverige har flera grunder. De har en förutsättning i landets vidsträckthet. Men att denna vidsträckthet medför regionala problem hänger ihop med ekonomins sätt att fungera. Den oplanerade kapitalistiska industrialiseringen utvecklade snabbt vissa delar av landet men lämnade andra i ekonomiskt bakvatten. Industrialiseringen har varit ojämn. Men på senare tid har den regionala obalansen förstärkts genom koncentrationen av kapital. Företag har sökt sig till varandra och nära de marknader de kan få dels genom andra företags närhet, dels genom kortare transportvägar till exportmottagare. Transportkostnader som i många fall skulle vara billigare för samhället än den regionala obalansen spelar för de enskilda företagen en större roll — och de behöver ju inte heller bekymra sig om den regionala snedvridningen av ekonomin. De som främst drabbas av den är arbetarklassen i avfolkningsbygderna. Även under de år då man fortfarande försökte nagla sig fast vid myten om den fulla sysselsättningen var arbetslösheten stor och märkbar i s.k. skogslänen. Folkomflyttningen var omfattande. Tiotusentals arbetare tvingades bryta upp från sina hemtrakter, för ett liv i storstädernas betonggetton och barackslum. Familjer splittrades. Många miste sina rötter. Den politik som bedrivits från statens sida har i första hand varit att främja den s.k. rörligheten. Den har gått ut på att underlätta för kapitalet att få arbetskraften dit kapitalet velat ha den. Men denna s.k. rörlighetsfrämjande politik, som stoppade allt av liv och rörelse i hela bygder, fick allvarliga konsekvenser. Statsapparaten har därför försökt sätta in resurser för att hjälpligt plåstra på den regionala obalansen. Men man har noggrant undvikit att inkräkta på kapitalägarnas makt. I stället har man försökt att med lock och pock förmå dessa att minska den regionala snedvridningen av landets ekonomi. Huvuddraget i regionalpolitiken har varit att med gåvor söka förmå kapitalet att etablera sig i avfolkningsbygderna och inte alltför kraftigt snedvrida landets utveckling. Man brukar framhäva att det statliga regionalpolitiska stödet har haft stora sysselsättningspolitiska effekter. I en statlig utredning har 1. ex. det statliga regionalpolitiska stödet påståtts ha haft en sysselsättningseffekt på omkring 80 000 arbetstillfällen. Om denna siffra stämmer, måste vi ändå konstatera att stödet varit långt ifrån tillräckligt. Många län har haft allvarliga flyttningsförluster, vilka medför försämrade villkor också för dem som kan stanna kvar. Men siffran måste anses godtycklig. Man kan inte med bestämdhet säga något om stödåtgärdernas sysselsättningspolitiska effekter. Om kapitalisten får en gåva för att göra en investering i ett visst område och han gör investeringen, kan man visserligen säga: Se där! — men man vet ju inte om investeringen ändå kommit till stånd. Kapitalägarna måste ju låta sitt kapital växa, annars blir de förr eller senare utkonkurrerade av andra kapitalister, som finner bättre produktionsmetoder. Det enda som med bestämdhet kan sägas om de regionalpolitiskt motiverade gåvorna till kapitalägarna är att detta minskat deras beroende av andra finansieringskällor, minskat deras utlägg och stärkt deras profiter. Det finns också exempel på regionalpolitiskt motiverade åtgärder som haft en effekt rakt motsatt den åsyftade. Dit hör de s.k. kombinationstillstånden för utnyttjande av de skattefria investeringsfonderna. Begreppet ”kombination” står för att företagen skall få använda medel i expansiva områden, om de kombinerar detta med investering i något stödområde. Resultatet har blivit att stora delar av pengarna använts i expanderande områden och småslantar i de snabbast stagnerande områdena. Detta har skärpt den regionala obalansen. Att folkminskningen i vissa avfolkningslän upphört under senare år har ibland tagits som intäkt för att de regionalpolitiska problemen minskat och att den förda regionalpolitiken varit framgångsrik. Men så långt man kan se av den officiella statistiken har denna utveckling en annan bakgrund. Grundorsaken är att en betydande arbetslöshet uppstått också i storstadsområdena och i övriga län. Liksom herr Jonsson i Mora konstaterar jag att en arbetslös norrlänning hellre går arbetslös hemma än exempelvis i Västerhaninge. Visserligen har antalet nyanmälda lediga platser i skogslänen ökat om man jämför de båda femårsperioderna 1965-1969 och 1970-1974, men den ökningen är bara ca 600 nyanmälda lediga platser per år i genomsnitt. Arbetslöshetens ökning har däremot gått långt snabbare. Under den första femårsperioden gick det 1,89 arbetslösa kassamedlemmar per nyanmäld ledig plats. Under den andra — de första fem åren av 1970-talet — var siffran 2,66 arbetslösa per ledig plats. Det är alltså en ökning med 0,77. I storstadslänen har antalet lediga platser något minskat samtidigt som arbetslösheten ökat kraftigt. Där gick det 1965-1969 i genomsnitt 0,28 arbetslösa per ledig plats. Perioden 1970-1974 var siffran 0,63. Det betyder en ökning med 0,35 arbetslösa per ledig plats — en ökning som i förhållande till storstadsområdenas tidigare siffra är mycket stor, men som ändå inte ens är hälften av siffran för skogslänen. För övriga län har ökningen gått från 0,58 till 0,94, vilket är en ökning på 0,36, dvs. nästan precis densamma som i storstadslänen. De här siffrorna torde klart visa att den avtagande eller upphörda folkminskningen i de s.k. skogslänen inte betyder att de regionalpolitiska problemen har minskat. Tvärtom visar de att den regionala obalansen fortsätter att växa. Den förda politiken kan således knappast anses särskilt framgångsrik. Utvecklingen mot en växande regional obalans har inte brutits. Det krävs annat än gåvo-, stöd och s.k. stimulanspolitik. Det krävs ett medvetet statligt investeringsprogram för att skapa industrier som bearbetar skogslänens naturrikedomar. Stålverk 80 kan ses som en viktig sådan satsning — men en svala gör ingen sommar. Investeringsstyrning och etableringskontroll efter en medveten plan är minimiinsatser som krävs för att mildra den regionala obalansen. Detta gäller givetvis hela landet, och det jag sagt belyser, liksom herr Lorentzons särskilda yttrande, att vpk-gruppen anvisar andra mål och metoder än de som skisseras i utskottsbetänkandet. Det finns otvivelaktigt områden där speciella och snabbt insatta åtgärder är påkallade. Ett sådant är Tornedalsområdet i Norrbotten, vars ytterst svåra problem vi från vpk-håll uppmärksammat i flera sammanhang. Utskottet anser också att de regionalpolitiska problemen i det här området är särskilt svårbemästrade, och så hänvisar man till en av regeringen tillsatt arbetsgrupp.

I det här sammanhanget hade jag tänkt säga att jag med viss förvåning har konstaterat att herr Stridsman står bakom utskottsmajoritetens skrivning. Jag hade tolkat herr Stridsmans riksdagsinitiativ i Tornedalsfrågan, exempelvis en interpellation, så att han delar vår och kanske först och främst Tornedalsbefolkningens otålighet över att inga konkreta åtgärder kommer till stånd efter allt utredande. Nu har herr Stridsman redan gett en förklaring till detta. Han säger att han inte finner det välbetänkt att ”hoppa över” den tillsatta arbetsgruppen, vars uppgift det är att lägga fram förslag till nya sysselsättningsobjekt. Men nu är det så — som herr Stridsman också uttalat i sin interpellation — att Tornedalsproblemen har stötts och blötts i det oändliga under åren. Arbetsgruppen borde därför ha allt nödvändigt material att basera konkreta åtgärdsförslag på. Har man då dessutom i ryggen ett riksdagsuttalande med nämnt innehåll, så borde ett långsiktigt utredningsprogram också kunna vara näraliggande för denna arbetsgrupp. I ett yttrande till Länsplanering 1974 beskriver Övertorneå kommun den djupa oro över situationen som finns bland människorna där liksom i andra Tornedalskommuner. Vi har i motionen anfört ett citat ur detta yttrande, så jag kan här nöja mig med en enda mening.

Men kommunalmän i Tornedalskommunerna har också i diskussionerna kring Stålverk 80 uttalat sin oro för vad det ökade suget till Luleåregionen kan komma att betyda för de redan befolkningsmässigt utsatta Tornedalskommunerna. Detta och situationens verkliga allvar är argument nog för ett minimiprogram som fastställer att rådande befolknings och sysselsättningsbas skall bibehållas. Vi behöver inte vänta på arbetsgruppens nya objekt. Det finns dessutom projekt som kan sättas in utan tidsödande sammanträden i arbetsgrupper. Dit hör igångsättning av brytningen i Kaunisvaara, dit hör angelägna väg och järnvägsbyggen osv. Allt detta är känt och välkänt. Den regionala obalansen i landet och de särskilda Tornedalsproblemen kan inte helt bemästras innan de ekonomiska krafter som orsakat pro blemen har förintats, dvs. när den blinda kapitalistiska marknadsekonomin och profithushållningen ersatts med en socialistisk planekonomi. Men människorna i Tornedalen har rätt att nu kräva åtgärder som ger dem möjlighet att fortsätta att bo och verka i dessa bygder. Vårt land har f. ö. inte råd att gå miste om alla de tillgångar som ett levande Tornedalen innebär. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 5 av herr Lorentzon.
Herr talman! I sak tror jag inte att fru Marklund och jag har delade meningar. Jag kan gärna instämma i att vi inte har råd att över huvud taget låta människor flytta från Tornedalen. Det gäller att ha en hög målsättning för befolkningstal och sysselsättning. Jag kan försäkra fru Marklund att när Länsplanering 1974 omsätts i praktisk handling hösten 1976 — tyvärr får vi inte propositionen våren 1976 — så kommer vi att se till att den befolkningsram som avser Norrbottens län skall räcka till för en befolkning också i Tornedalen. Om man hade pekat på utredningar, hade jag inte biträtt utskottets skrivning. Man skall komma ihåg att arbetsgruppen, som leds av landshövding Lassinantti och har folk från departementet som sysslar med dessa frågor, inte har till uppgift att arbeta med problemlösningar. Man skall gå direkt på åtgärder som är till för att stimulera sysselsättningen i området. Jag kan nämna att jag motionsledes väckt frågan om ett inomregionalt stöd, bl.a. för att stimulera NJA att föra ut filialindustrier till inlandet och Tornedalen. Jag tycker det var bra att riksdagen på trafikutskottets förslag beslöt att den motionen skulle skickas över till arbetsgruppen, så att den kan lägga fram ett konkret förslag hur det hela skall förverkligas.
Herr talman! Man kan säkerligen hitta positiva drag i det som arbetsgruppen skall syssla med.

Herr talman! Jag vill upprepa att jag inte tror att det skulle vara välbetänkt att i dagens läge, när vi har denna arbetsgrupp som jobbar för fullt, göra något slags beställning ovanför arbetsgruppen. Vi bör lugnt avvakta, för vi vet att gruppen arbetar snabbt.

Herr talman! Inrikesutskottet har haft att behandla inte mindre än 52 motioner under rubriken Regional utveckling. Utskottet är överens på de flesta punkter, men vi har — helt naturligt, skulle jag vilja säga —- när det gäller vissa punkter delat på oss. Reservationer har därför anmälts och fogats till utskottsbetänkandet. Debatten förs mot bakgrund av att vi kan fira tioårsjubileum med modern regionalpolitik. Eftersom ingen av de föregående talarna gjort det vill ändå jag överräcka en blomma till jubilaren för vad som har åstadkommits på det praktiska fältet under de här tio åren med hjälp av insatser inom regionalpolitikens ram. Det har skapats 35 000 nya jobb i det här landet, det har satsats i runt tal 3 miljarder kronor på regionalpolitiken. Och det har, herr Stridsman, inte varit någon centralistisk politik, utan de allra flesta av de här jobben har ju skapats ute i skogslänen, ute i glesbygderna, ute i problemområdena. Det är också det som har varit meningen med regionalpolitiken. Människor är ju så olika lottade när det gäller tillgång på arbete och service, ofta beroende på bostadsort, den utbildning de har skaffat sig eller de personliga förutsättningarna. Därför måste vi sätta in krafter från samhällets sida för att försöka skapa en bättre regional balans. Man kan även se dessa strävanden som en solidaritetsyttring mellan olika regioner i landet på det sättet att meningen är att de starka regionerna skall stödja de svagare delarna inom landet. Målsättningen för regeringens regionalpolitik — arbete och service åt alla i en god miljö — står fast, och det är de riktlinjerna som vi arbetar vidare efter. Men samtidigt står det klart att regionalpolitiken ständigt måste utvecklas och förbättras. Det pågår just nu ett mycket omfattande utredningsarbete ute i länen under rubriken Länsplanering 74. I det arbetet deltar länsstyrelser, landsting, kommuner och fackliga och politiska organisationer. Det var också det som var meningen med denna länsplaneringsomgång. En bred majoritet av människor med förankring ute i länen skulle på det sättet få tillfälle att med ett rikhaltigt utredningsmaterial som bakgrund själva få vara med och säga sin mening om hur länens framtid skulle utformas. Därför är det mycket förvånande att centerpartiet nu kräver en stor utredning om regionalpolitiken. Varför kunde man inte invänta utvärderingen av Länsplanering 74 och resultaten av styrmedelsutredningens och sysselsättningsutredningens arbete samt lyssna på vad kommuner och organisationer ute i landet har att säga i dessa frågor, innan man drog i gång denna stora utredning? Centerpartiet brukar ju annars hävda att det är på regional och lokal nivå som regionalpolitiken skall utformas. Men nu vill man inte lyssna på det örat utan föreslår att vi omedelbart skall tillsätta en stor och vittfamnande utredning om regionalpolitiken. Utskottsmajoriteten däremot vill lyssna på förslagen från olika regioner. Utskottet menar att man bör utvärdera Länsplanering 74, sysselsättnings utredningen och styrmedelsutredningen samt studera allt material över huvud taget som man nu får tillgång till, innan man tar ställning till frågan om en ny utredning. Och när man har gjort det kan det vara lämpligt att förslagsvis sysselsättningsutredningen, som redan är i gång och kan dessa saker, får uppdraget att göra en ordentlig utvärdering och översyn av regionalpolitiken. Ett annat led i vår regionalpolitik är att bygga upp stabila och robusta arbetsmarknader ute i länen. Där har centerpartiet verkligen missat poängen, eftersom man från centern ständigt talar om en så långt möjligt decentraliserad samhällsutveckling. Det måste väl i praktiken innebära att vi i detta decentraliserade samhälle skall ha de där små och nätta arbetsmarknaderna, de små husen och de stora mejerierna och slakterierna. Och då menar jag att centerpartiet missar hela poängen. Vi är från vårt håll mycket starkt medvetna om att med den strukturomvandling som pågår och kommer att fortsätta i framtiden krävs det stora och robusta arbetsmarknader för att de skall kunna stå emot den strukturomvandlingen. Och då menar vi att det på dessa arbetsmarknader bör finnas ett skiftande urval av arbetstillfällen, så att exempelvis ungdomar som har skaffat sig en god utbildning kan hitta ett jobb som motsvarar denna utbildning i sitt hemlän. Det är en av idéerna bakom ortsklassificeringssystemet. Ett annat motiv är att vi vill bygga skyddsvallar mot de långväga flyttningarna. Jag tycker det är mycket positivt att vi för 1974 kan inregistrera att samtliga skogslän har ett inflyttningsöverskott och en befolkningsökning. Det är på den vägen vi vill fortsätta. Men förutsättningen är då en viss koncentration av arbetstillfällena inom länen, så att man får möjligheter att skapa större arbetsmarknader. Centerpartiet uttalar ständigt stark kritik mot ortsklassificeringen, särskilt mot skapandet av primära centra. Men det hindrar inte att enskilda centerpartister även i år motionerat om att det skall skapas nya primära centra, exempelvis i Visby och Örnsköldsvik. Anledningen är väl att det kan vara bra för dessa centerpartimotionärer att ha dessa motioner i kavajfickan när de kommer hem till väljarna. Man kan då hänvisa till att man ändå motionerat om att få ett primärt centrum i hemlänet. En helt annan sak är att centerpartiet här i riksdagen ständigt dömer ut hela idén med ortsklassificeringen. En annan talare från mitt parti kommer att närmare beröra ortsklassificeringen — jag skall därför inte gå närmare in på den. När det gäller stödområdesgränserna är utskottet helt enigt, och det tycker jag är positivt. Vi vill inte heller i år gå med på någon utvidgning av gränserna för de olika stödområdena. Bakgrunden till detta är — och detta är ett observandum för alla som motionerar om sådana utvidgningar - att ju mer man vidgar stödområdena, desto tunnare blir stödet till de regioner, som vi vill prioritera. Vi har haft att behandla en hel bukett av motioner som kräver åtgärder på vissa speciella orter och i vissa regioner.

Det är väl inte i och för sig något fel i det, men jag tycker att det är motiverat att vänta med att sakbehandla motionerna tills de framträder i sin rätta skepnad, nämligen i länsprogrammen från de olika länen. Med hänsyn till att länsplaneringen nu befinner sig i sitt slutskede anser utskottet att dessa motioner bör prövas i ett sammanhang, nämligen i samband med utvärderingen av länsplaneringsarbetet. Detta gäller även de motioner där man kräver ett handlingsprogram för Stockholms län. Herr Stridsman frågade mig hur vi ser på dämpningen av sysselsättningen i storstadsregionerna. Jag vill svara att det ju är allom bekant att det skett en tillbakagång av industrisysselsättningen i Stockholmsområdet; under samma tidsperiod har tjänstesektorn ökat ganska kraftigt. Man vet inte om detta är en kortsiktig eller en långsiktig tendens. Men som det nu ser ut kommer Stockholms län knappast att nå upp till vare sig centerpartiets eller riksdagens befolkningsramar. I den här länsplaneringsomgången och under den utvärdering som skall följa skall man emellertid även se på befolkningsmålsättningarna. Vi får väl ge oss till tåls tills den utvärderingen har gjorts innan vi uttalar några bestämda synpunkter på storstädernas utveckling i framtiden. När det gäller skärgårdsområdena säger vi att resultatet först bör avvaktas från den skärgårdsgrupp som vi förväntar skall komma med förslag i det hänseendet. Vad beträffar decentralisering av beslutsfattandet inom regionalpolitiken har vi fått motioner från fyra partier. Utskottet svarar att regeringen tidigare tillsatt en arbetsgrupp som skulle undersöka möjligheterna att delegera vissa beslut inom regionalpolitiken. Nyligen har också en utredning om decentralisering inom hela förvaltningen tillsatts. Utskottet förutsätter därför att även de frågor som har väckts i dessa motioner kommer att beaktas inom den utredningen, som vi tror snart skall kunna framlägga ett delförslag. Det görs intressanta försök med statliga industricentra i Strömsund och Lycksele. Utskottet anser helt allmänt att vi bör ta det litet försiktigt innan vi bestämmer oss för att gå in på nya platser och bygga industricentra; dessa båda centra bör i varje fall färdigställas först. Vi vet vidare att Stiftelsen Industricentra håller på med en utredning och snart kommer med ett förslag om nya orter där man kan tänka sig att i framtiden uppföra liknande centra. Därför tar utskottet inte ställning till frågan om orter i det här sammanhanget. Vi har likaledes haft motioner från många håll och skilda partier där man velat att kommunerna på nytt skall ges möjligheter att uppföra industrihus som beredskapsarbete eller i varje fall med statligt stöd. Utskottet uttalar att vi bör öppna den möjligheten för kommuner inom inre stödområdet. En viss restriktivitet bör iakttagas på det området. Vi anser att det främst bör vara kommuner som har stora problem med sysselsättningen som bör få dessa möjligheter. I reservationen 5 om upphävande av beslutet om andra etappen av den statliga utlokaliseringen känner vi igen motionen från moderaterna. Jag skall inte beröra den här, eftersom fru Hörnlund kommer att göra det senare i debatten. Vi har redan talat om behovet av åtgärder för Tornedalen. Jag vill bara verifiera att vi naturligtvis där har ett område med verkligt stora problem. Nu har regeringen emellertid tillsatt en arbetsgrupp med landshövdingen som ordförande. I den arbetsgruppen ingår representanter för både arbetsmarknadsdepartementet och industridepartementet. Det är klart utsagt att den bör gå rakt in i problemen och föreslå konkreta åtgärder, och då tycker jag att man kan avvakta de förslag som arbetsgruppen kommer att lägga fram. Inom centerpartiet är man litet orolig för att ramarna för det regionalpolitiska stödet skall vara för snäva. Vi har ju en femårsram fastlagd. Vi har inga bestämda årsramar, utan beloppen får överskridas om det blir nödvändigt. Utskottsmajoriteten säger klart ut följande: ”Brist på medel bör ej få hindra regionalpolitiskt angelägna etableringar.” Därför kan det vara lämpligt att vi tar ställning till ramens omfattning mot bakgrund av den utvärdering av materialet från Länsplanering 74 som snart skall göras. Departementschefen uttalar att vi bör se på möjligheterna att i större utsträckning använda de särskilda investeringsfonderna i stället för lokaliseringsmedel, och givetvis har utskottet i och för sig ingenting emot att så sker. Huvudsaken är att det inte saknas pengar till realistiska och seriösa lokaliseringsobjekt, men den risken anser utskottet vara obefintlig.

Jag tror man kan säga att det ofta beror på kommunernas aktivitet om dessa pengar utnyttjas. Statsmakterna vill givetvis från kommunerna få en plan över hur man avser att använda pengarna innan de tar ställning till om anslag skall ges eller ej. I en motion från folkpartiet begärs att arbetet på servicegarantin för orter i glesbygd påskyndas. Centerpartiet och folkpartiet har tidigare motionerat i den frågan, och motionerna bifölls då av riksdagen. En glesbygdsgrupp med parlamentariskt inslag sysslar med just den här glesbygdsgarantin. En av de motionärer som vill skynda på detta arbete sitter själv i gruppen. Jag tycker det är litet av självplågeri att ge piskrapp åt egen rygg. Men det kanske behövs. Nåväl, vi tror väl att glesbygdsgruppen arbetar så fort det är möjligt och så småningom lägger fram ett vettigt förslag. Reservationen 8 tar upp frågan om ökat stöd till den IKS-verksamhet som nu bedrivs i elva kommuner. Den verksamheten utvärderas just nu av sysselsättningsutredningen och följs mycket noga av glesbygds gruppen. Utskottet menar att vi bör avvakta detta material innan vi tar ställning till verksamhetens fortsatta omfattning. Herr talman!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

Herr talman! Sedan jag nu med stort intresse har lyssnat på företrädare för utskottsmajoriteten konstaterar jag att samtliga — hur mycket herr Nilsson i Östersund än försöker förneka det — står kvar vid en centralistisk politik när det gäller att fullfölja intentionerna i riksdagsbeslutet 1972. Vad jag med väldigt stor spänning har emotsett är en redogörelse för vad utskottsmajoritetens talesmän menar med talet på s. 18 i betänkandet om dämpning av tillväxttakten i storstadsområdena. Herr Oskarson kommenterade det inte alls, inte heller herr Jonsson i Mora. Men jag är tacksam för att herr Nilsson i Östersund kommenterade det. Det är väldigt bra att vi nu för första gången får höra en talesman för utskottsmajoriteten erkänna att ”vi nog ligger litet snett till i denna fråga”. Men trots att man alltså är medveten om detta fortsätter man att leva upp till rollen av den ståndaktige tennsoldaten och vill inte öppet erkänna att den linje som drogs upp i riksdagsbeslutet 1972 var orealistisk. Sedan vill jag ta upp vad herr Nilsson i Östersund sade om ortsklassificeringen — fru Jonäng kommer sedan att ytterligare beröra den saken. Jag tycker att det härvidlag räcker med vad jag tidigare sade, nämligen att jag hade i stort sett samma uppfattning som den nuvarande kommunministern. Det är möjligt att han intagit en annan ståndpunkt sedan han kom med i regeringen, men så länge han var praktisk kommunalman, verksam på fältet, hade han en syn på detta som jag tycker att herr Nilsson i Östersund bör betänka. Det säger det mesta om hur snedvridet det är att ha en ortsklassificering. Herr Nilsson säger att ortsklassificeringen ger ungdomarna möjlighet att få arbete. Vilka möjligheter ger det beslut som riksdagen fattade på grundval av skrivningen i propositionen 1972:111 de ungdomar som bor i kommuncentra och vissa regioncentra? Min repliktid är nu slut, men jag ber att få återkomma för att något kommentera styrmedelsutredningen som såväl herr Oskarson som herr Jonsson i Mora tog upp.

Herr talman! I ett av de många betänkanden som ägnats de frågor som jag i mitt inledningsanförande tog upp beträffande Norrbotten och Tornedalen, nämligen ”Norrbottensplanen — Åtgärder och resultat” som kom 1966 sades det i slutorden: ”Norrbotten har av en frikostig natur begåvats med rika tillgångar. De utgör tillsammans med arbetskraften grundvalen för en progressiv utveckling av näringslivet mot ökad differentiering och större trygghet för länets invånare. Förutsättningen är emellertid att tillgångarna förvaltas väl och utnyttjas effektivt. Ansvaret för detta åvilar alla. Tillgången på arbetskraft är en av de viktigaste betingelserna för en framtida expansion.” I Tornedalen finns allt det här. Där finns skog och mineraler. Där finns ännu så länge arbetskraft, men den minskar oroväckande snabbt. Det är ett av skälen till att man inte kan vänta längre med åtgärderna. Även herr Nilsson i Östersund åberopade den här arbetsgruppen och hoppades på att den skulle arbeta snabbt. Man kan emellertid inte låta bli att konstatera att det finns åtgärder som kan sättas in omedelbart. Jag har nämnt Kaunisvaara. Det finns anledning att än en gång erinra om värdet, även ur sysselsättningssynpunkt, av järnvägslinjer i det här området, bl.a. i stället för den pipeline som nu diskuteras för transport av malmen från Kaunisvaara när man äntligen kommer i gång med brytningen där. Jag ifrågasätter alltså inte i och för sig att den här arbetsgruppen kan ha uppgifter, men inte uppgifter av det slag som herr Nilsson i Östersund och även utskottet uttalar sig för. Ni säger att det inte är fråga om någon utredning och att arbetsgruppen inte skall pröva förutsättningar osv. Den skall i stället försöka hitta nya objekt. Men kan det ändå inte vara av värde att riksdagen uttalar sig för en minimimålsättning för det här området och baserar denna på det som redan finns — Kaunisvaara och de andra objekt jag tidigare nämnt.

Herr talman! När det gäller reservationen 7 och kravet att man skall påskynda utredningen angående servicegarantin sade herr Nilsson i Östersund att arbetsgruppen sysslar med den frågan. Det är alldeles riktigt. Men han uttalade samtidigt förhoppningen att gruppen skulle arbeta så snabbt som möjligt, så att man snart fick fram ett förslag. Jag vill gärna än en gång stryka under att frågan om servicen i glesbygderna är en mycket viktig fråga. Det finns ju andra medel som vi använder för att stimulera orter i glesbygderna, IKS-stödet t.ex. Just detta att man försöker att stötta upp mindre tätorter i glesbygderna genom olika åtgärder och genom servicegaranti av det slag som vi har föreslagit tror jag är ett verksamt sätt att åstadkomma bättre förhållanden i de här tätorterna och i glesbygderna över huvud taget. Det är meningen att kommunerna själva skall planera åtgärderna, men det är viktigt att man bakom sig har en statlig garanti som gör det möjligt för kommunerna att få ett säkert stöd när det gäller att bygga upp en servicegaranti i de mindre orterna. Jag vill än en gång stryka under vad herr Nilsson i Östersund sade, nämligen att vi hoppas att den grupp som sysslar med dessa frågor skall arbeta snabbt så att man kan få fram ett förslag snarast möjligt.
Herr talman! Det gäller närmast pratet om dämpningen av tillväxttakten i Stockholmsregionen och övriga storstadsområden som herr Stridsman frågade om. Det är ovedersägligen så — det kan väl inte heller herr Stridsman bestrida — att det har skett en tillbakagång i fråga om industrisysselsättningen i dessa områden. Vad vi säger är endast att det inte är fråga om att generellt hålla tillbaka utvecklingen av näringslivet i vissa områden utan att — det har klart utsagts - dämpningen inte får ske på sådant sätt att det går ut över kravet på en differentierad arbetsmarknad. Det tycker jag att herr Stridsman borde kunna hålla med om vilket område det än gäller i vårt land. Målsättningen bör väl vara att bibehålla en differentierad arbetsmarknad, så att inte förändringarna går ut över befolkningen i socialt hänseende. Som jag nämnde i mitt första anförande kan man inte undgå att konstatera att det uppstått ett flyttningsunderskott i de båda storstadsområdena Stockholm och Göteborg. Statistiken visar siffror som vi inte kan komma ifrån. Det är ett befolkningsunderskott både i Stockholmsområdet och i Göteborgsområdet ävensom i andra områden där det finns en ganska god arbetsmarknad. Västmanlands län t.ex. har ett flyttningsunderskott på 1125. Likadant är förhållandet i Östergötlands län. Slutligen vill jag säga att motionen av herr Arne Geijer är avstyrkt av utskottet. Utskottet har inte tillstyrkt motionen utan endast konstaterat vissa fakta i anslutning till motionen.
Herr talman! Det är ganska märkligt när en centerpartist talar om orealistisk politik hos andra. Därmed avslöjar han sig själv. Herr Stridsman menar väl att vi har orealistiska befolkningsramar speciellt i Stockholms län. Men centerpartiet lovade ju skogslänen 100 000 fler människor fram till 1980. Under 1970-talet har befolkningen i skogslänen ökat med ca 7 000. Det fattas bara 93 000 till för centerpartiet att skaffa till skogslänen under den tidrymd som är kvar fram till 1980. Här kan man verkligen tala om orealistisk politik när man tittar på vad centerpartiet var ute och lovade med sina befolkningsramar. Herr Stridsman förklarar att jag står fast vid en centralistisk politik. Han lever helt i en overklig värld. Vad jag sade var att av de 35 000 nya jobb som har tillkommit sedan 1965 har de allra flesta skapats i glesbygder, skogslän och problemområden. Det kan väl ändå inte vara att driva en centralistisk politik när man skapar nya jobb ute i dessa regioner som verkligen har det svårt med sysselsättningen. Vidare frågar herr Stridsman vilka möjligheter ungdomen i ett kommuncentrum har att få jobb. Alltför små möjligheter, herr Stridsman, men genom vår politik och den ortsklassificering som har införts menar vi att möjligheterna skall finnas för ungdomen, i varje fall i länscentra, att få jobb. Men om man skall kunna nå fram till det målet, krävs att man bygger upp mer differentierade arbetsmarknader. Slår man sönder hela arbetsmarknaden i små bitar, finns det inga möjligheter att med centerpartiets recept kunna skaffa fram jobb åt ungdomar med god utbildning.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att herr Nilsson i Östersund nu verkligen erkänner att just ortsklassificeringen medför små möjligheter för ungdomar som bor i kommuncentra. Han har ett gott råd att ge: flytta till primärcentra. Det understryker vad jag har sagt tidigare, nämligen att han är en av de främsta företrädarna för en centraliseringspolitik. Därmed behöver vi inte diskutera mer om det. Sedan vill jag vända mig till herr Oskarson. Utskottet säger på s. 18 i betänkandet att man vill skapa goda sociala förhållanden och service i storstadsområdena. Vi är helt ense om detta, herr Oskarson. Också i motiveringen till vår reservation nr 3 framhålls vikten av goda sociala förhållanden och en fullvärdig service. Men sedan. Läs, herr Oskarson, på s. 18, femte stycket, andra meningen. Där står: ”Utskottet vill därför på nytt framhålla att den dämpning av tillväxttakten i Stockholmsregionen och övriga storstadsområden, som innefattas i gällande regionalpolitiska riktlinjer, inte är avsedd att leda till att de sociala förhållandena och servicen i dessa områden försämras.” Tala om för mig, herr Oskarson, vilken dämpning som avses. Inte kan väl herr Oskarson påstå att det beslut som herr Oskarson röstade för 1972 innebar en dämpning, när man skulle öka befolkningstalet med 130 000 utöver födelseöverskottet. Ni måste erkänna att ni har kommit alldeles snett i denna fråga. Men ändå fortsätter ni att tala om något helt annat än vad ni avser. Det skall ni sluta med. Ni skall erkänna hur verkligheten är i dag. Både herr Oskarson och herr Jonsson i Mora har berört styrmedelsutredningen. Vi skall inte diskutera den. Jag vet inte i vilken omfattning det blir tillfälle till det senare. Det får vi se. Även här ser man på vilket missvisande sätt förslaget har gått ut till vissa ledamöter också i denna kammare. Styrmedlen är inget självändamål. Ser man att man inte har möjlighet att förverkliga den regionalpolitiska målsättningen då skall man sätta in styrmedelsåtgärder — inte förr. Styrmedelsutredningen har i första hand byggt på information och samråd, vilket bör komma fram i en sådan här debatt.
Herr talman! Den oenighet som de borgerliga partierna visar upp även i den här frågan gör att jag kan fatta mig ganska kort. Jag vill dock något kommentera herr Stridsmans uttalande att det nu står fullständigt klart att vi råder människorna att flytta till primära centra. Det är väl i alla fall bättre att flytta till ett primärt centrum inom egna länet än att, som man fick göra under 1960-talet, ge sig i väg på långväga flyttningar söderut. Det är ju de långväga flyttningarna vi vill motverka genom att bygga upp stabila arbetsmarknader, men jag konstaterar att dem har herr Stridsman ingenting till övers för. Snarare verifierar han mitt påstående att centern vill slå sönder arbetsmarknaderna och sprida ut de små bitarna på skilda platser i landet. Då avhänder man sig möjligheten att skaffa fram de kvalificerade jobb som dagens och framtidens ungdom kommer att efterfråga.

Herr talman! Efter herr Nilssons i Östersund anförande kan jag fatta mig mycket kort. Dessutom har utskottet med överväldigande majoritet på de flesta punkter tillstyrkt de förslag som regeringen har kommit med. När utskottet vill att riksdagen skall ge regeringen en mening till känna stämmer den i stort sett med de tankar som vi har umgåtts med inom departementet. Att jag ändå vill säga några ord beror på att vi nu firar tioårsjubileum för lokaliseringsstödet som en del av den aktiva lokaliseringspolitiken. Jag anser att det kan finnas skäl att erinra dem som var med när vi genomförde den reformen om att det rådde mycket delade meningar när detta stöd infördes. Näringslivets organisationer ställde sig direkt avvisande till detta stöd, och oppositionspressen bedrev en rätt intensiv kampanj mot det. Man befarade att det var ett hot mot det privata näringslivets fria etableringsrätt. Det är så mycket mera glädjande att detta stöd nu är så allmänt omfattat. Den regionalpolitiska stödverksamheten har blivit fast etablerad såväl hos de politiska partierna som hos den allmänna opinionen och bland näringslivets organisationer. Jag får dagligen besök av representanter för kommunerna, och då talar företrädare för olika partier om hur betydelsefullt lokaliseringsstödet har varit och att man utan det knappast hade kunnat uppnå de resultat som man har nått. Men det är klart att man vill ha mer av stödet till sig. Den som skaffar sig sina kunskaper om lokaliseringspolitiken från pressen kan lätt få intrycket att det är fråga om slöseri, att det är fråga om gåvor och att det är fråga om misslyckanden. Vi har ju träffat på rubriker som lyder ungefär så här: Miljardrullning från AMS till kapitalägare och rika företagare, en miljardrullning utan några positiva resultat för sysselsättning och regional utjämning. Det är om detta jag gärna vill säga ett par ord, herr talman. Det är klart att en verksamhet så omfattande som denna och utformad såsom den är innehåller vissa risker. Det ligger i sakens natur. Det händer visserligen ibland att vi gör kommunalmännen besvikna genom att vara litet restriktiva och säga nej när vi bedömer riskerna som alltför uppenbara. Men man tar naturligtvis vissa risker med den här verksamheten. Jag vågar dock påstå att misslyckandena varit begränsade. Det framgår på s. 9 i utskottets betänkande att 1 106 företag har fått lokaliseringsstöd. Sysselsättningsökningen har enligt dessa uppgifter varit 35 000. Jag kanske borde framhålla att oftast ger lokaliseringsstödet tyvärr inte någon syssesättningsökning, men det räddar sysselsättningen. Detta finns inte med i statistiken. Det går knappast någon vecka utan att vi har något lokaliseringsstöd i glesbygderna som räddar sysselsättningen åt kanske 15 eller 20 personer. Detta betyder mycket, och man får inte glömma det när man talar om lokaliseringspolitikens betydelse. Det förefaller underligt att dra slutsatsen att lokaliseringspolitiken inte medfört någon ny sysselsättning eller några nya jobb. Jag vill påpeka, och det framgår av utskottsbetänkandet, att huvudparten av stödet har formen av lån — 80 96. Den miljardrullningen går nu två vägar. Staten börjar också få tillbaka — 150 miljoner i amorteringar och 160 miljoner i ränta — på lokaliseringslånen. Eftersom långivningen undan för undan byggts upp under de gångna åren, kommer räntorna och amorteringarna att öka mycket kraftigt under de kommande åren. Vi har också uppgifter på hur många misslyckanden som skett på den här punkten. Detta kan man mäta genom att säga att vi gjort förluster på lånen motsvarande 2,2 96. Det är inte mer än vad bankerna förlorar på sin verksamhet. Då är ändå bankernas risker normalt mindre än den risk staten tar för sådan här verksamhet. Därför har resultatet varit mycket gott. Riskerna är, som jag har sagt, mycket begränsade. Det finns en siffra till som jag gärna ville framföra, herr talman. Totalbeloppet för alla investeringar som kommit till genom denna stödverksamhet har uppgått till 5,6 miljarder. Den siffran betyder en mycket större sysselsättningsökning än vad som framgår av utskottsbetänkandet. Här tillkommer byggnation och andra indirekta effekter. Som framgått av flertalet inlägg här står vi mitt uppe i en mycket intensiv utredningsverksamhet när det gäller lokaliseringspolitiken. Det är inte brist på utredningar. Nu gäller det att samla de olika bitarna till en enhet. Länsplaneringen pågår i tredje etappen — Länsplanering 74. Sysselsättningsutredningen har sin särskilda grupp som sysslar med regionalpolitiken. Decentraliseringsutredningen behandlar frågan om överförande till länsnivå av beslutanderätt i vissa ärenden om regionalpolitiskt stöd. Sedan har vi utredningen om regionalpolitiska styrmedel ute på remiss. Expertgruppen för regional utredningsverksamhet har också tagit fram ett omfattande material. Därtill har vi en promemoria om 1968 års lokaliseringsutredning. Inom arbetsmarknadsdepartementet räknar vi med att kunna ge en samlad redovisning av resultatet av Länsplanering 74 i december i år. Sysselsättningsutredningen kommer med sitt första delbetänkande då, och resultatet av 1975 års långtidsutredning finns då också framme. Efter remissbehandlingen har vi ett mycket omfattande material som kan ligga till grund för en sysselsättningspolitisk proposition där riktlinjerna för den fortsatta regionalpolitiken blir en väsentlig del.

Herr talman! I reservationen 2 som fogats till inrikesutskottets betänkande nr 7 tar vi från centerpartiet upp frågan om ortsklassificeringen. Ortsklassificeringen ingår som en väsentlig del i den regionalpolitik som 1972 antogs av riksdagsmajoriteten. Lika litet nu som då kan vi från centern acceptera ortsklassificeringen. Det visar sig också tydligare år för år vilka negativa effekter den har för utvecklingen i synnerhet inom skogslänen. Den fungerar som ett starkt styrinstrument för en centralistisk utveckling i skogslänen. Jag tycker att det var ett utomordentligt intressant meningsutbyte mellan herr Stridsman och herr Nilsson i Östersund om just ortsklassificeringen. Och jag vill erinra om vad statsministern sade i den regionalpolitiska propositionen 1972. Han uttalade den förhoppningen att ”regionalpolitiken skulle bli en välfärdspolitik för alla medborgare oavsett var de bor i vårt land”. Det är tydligt att denna målsättning inte längre är aktuell efter de inlägg som har gjorts här av herr Nilsson i Östersund. Vad man pläderar för i dag från socialdemokratiskt håll är en välfärdspolitik för de medborgare som bor i primära centra. De regionala satsningarna sker främst på de största orterna i länen. En regionalpolitik som främjar en regional ortsstruktur med stark tillväxt i primära centra ger inte tillräckligt utrymme för kraftfulla insatser i de sysselsättningssvaga glesbygdskommunerna, framhåller centern i sin partimotion. I stödområdet sker inom länen en kraftig koncentration till primärcentra. Det mest uttalade exemplet är Luleå. I Jämtlands län har Östersund ökat med över 1 000 personer, medan samtliga övriga kommuner utom Härjedalens kommun har minskat. Liknande utveckling redovisas i de övriga skogslänen.

Det första klargör hur brant nedåtgående kurvan för skogslänen är jämfört med övriga länsgrupper. Detta är i och för sig ingen nyhet. Det var under den här tiden som centern ropade efter regionalpolitiska åtgärder, tyvärr mycket länge — alltför länge — för döva regeringsöron. Jag skall visa nästa diagram varav framgår just de negativa effekterna av ortsklassificeringen. Man ser att storstäder och primära centra har en positiv utveckling medan regionala centra och kommuncentra visar en negativ utveckling. Diagrammen är hämtade ur Samverkan för regional utveckling, SOU 1974:82. I många glesbygdskommuner är läget sådant att ytterligare befolkningsminskning innebär allvarliga försämringar av möjligheterna till sysselsättning och av serviceutbud.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 Jag vill i det här sammanhanget också ta upp utvecklingen inom mitt eget län, Gävleborgs län. Arbetsmarknadsministern var i Gävleborgs län i januari i år och sade därvid bl.a. vid en presskonferens enligt vad som refererades i tidningarna att Gävleborgs län har stöttats bra. Gävleborgs län har stöttats dåligt, enligt min mening. Om man jämför med vad de övriga skogslänen erhåller i bidrag hamnar Gävleborgs län långt ned på listan: näst sist, följt av Jämtlands län. Om man ser på perioden 1 juli 1965 — 30 juni 1974 finner man betydande skillnader i de bidrag som har utgått. Det rör sig om mellan 100 och 230 milj.kr. under denna tid som vart och ett av övriga skogslän har fått mer i bidrag än Gävleborgs län. Jag undantar då Jämtlands län. Det är verkligen inte fråga om att missunna de övriga skogslänen deras bidrag, utan det är fråga om att förstärka stödet till de län som just nu framför allt behöver det, och det är Gävleborgs och även Jämtlands län. Gävleborgs län behöver över 15 000 nya jobb inför 1980-talet — det framgår av förslaget till Länsprogram - om människorna i vårt län skall ha samma sysselsättningsgrad som man har i landet som helhet. 15 000 nya jobb — det säger allt om behovet av ett ökat stöd till Gävleborgs län. Medan utvecklingen varit positiv i de övriga skogslänen efter 1970 har Gävleborgs län således erhållit sämre stöd och redovisar ett sämre sysselsättningstillskott än de övriga länen —- utom Jämtlands län. En del kommuner i länet — Hofors, Ockelbo och Ljusdal — har mycket ogynnsam befolkningsutveckling, och det är nödvändigt med särskilda insatser för dessa kommuner och framdeles också i Nordanstig och Ovanåker. Ljusdals kommun var den enda av Hälsinglands kommuner som minskade sin befolkning 1974. Genom rationalisering inom jord och skogsbruk har många sysselsättningstillfällen försvunnit, men någon motsvarande ökning har inte skett inom industri och service. Ljusdal har länets lägsta förvärvsintensitet för alla åldersgrupper. Vi har från centern bl.a. begärt ett statligt industricentrum till Ljusdal. Stiftelsen Industricentra kommer att i vår avlämna synpunkter och förslag om den fortsatta utbyggnaden av industricentra, och vi kommer därför att snart få underlag för ställningstagande till den fortsatta utbyggnaden och val av orter. Gästrikland, som ej tillhör stödområdet, har tidigare haft en relativt gynnsam utveckling befolkningsmässigt, men efter 1970 kan man notera en markant förändring. Ortsklassificeringen slår särskilt hårt här. Samtliga kommuner i Gästrikland minskade sin befolkning 1974 medan Gävle, som är primärt centrum, ökade befolkningen. Den industriella strukturen i Gästrikland är mycket ensidig, och det krävs därför särskilda stödåtgärder för att åstadkomma ett mer differentierat näringsliv. I Sandviken och Hofors dominerar järnbruksindustrin och i Ockelbo dominerar jord och skogsbruket. Detta medför betydande sysselsättningssvårigheter för kvinnorna. Herr Nilsson i Östersund har klart sagt att ortsklassificeringen ger sämre möjligheter till arbete för ungdomen i kommuncentra, och vi kan konstatera att så också blir fallet för kvinnorna. Den nuvarande stödområdesgränsen som delar länet är inte acceptabel. Det är nödvändigt att få till stånd en förändring. I reservationen 1 säger vi centerrepresentanter i utskottet: ”I ett stort antal motioner till årets riksdag föreslås utvidgning av såväl det allmänna som det inre stödområdet.

Utredningsarbetet kommer därmed att vara så inriktat att de krav som nu förs fram i skilda motioner för olika områden bör beaktas inom ramen för den nya regionalpolitiken.

Jag ber härmed, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer som jag har skrivit under.

Herr talman! Även fru Jonäng odlade tesen att det var de primära centra som fick det mesta stödet och att dessa suger ut övriga delar av länet. Men detta är fel, och jag skall ta några exempel från fru Jonängs hemlän, Gävleborgs län. Exemplet omfattar lokaliseringsstöd som beviljats perioden 1965-1974. Då fick Gävle ett totalt stöd på i runda tal 34 milj.kr. medan Bollnäs fick 45 milj.kr., Hudiksvall 38 milj.kr., Ovanåker 30 milj.kr. och Söderhamn 24 milj.kr. Detta jävar klart fru Jonängs påstående att det är de primära centra som får det mesta stödet. Det är icke så.
Herr talman! Ortsklassificeringen gäller faktiskt inte bara i Gävleborgs län utan över hela landet. Av de diagram som jag visade på bildskärmen framgår verkligen i svart på vitt utvecklingen dels i primära centra och i storstadsområdena, dels i kommun och regioncentra. Herr Nilsson i Östersund räknade upp en del av de bidrag som har gått ut till olika kommuner i Gävleborgs län. Man kan notera det mycket kraftiga stöd som Gävle har fått. Gävle är ett primärt centrum och har en naturlig växtkraft i sig. — Gävle har också ökat sin befolkning 1974 till skillnad från alla de övriga kommunerna i Gästrikland. Även där hade en satsning behövts.